Fru talman! Isak From har frågat mig om jag ser ett behov av att alla ska kunna nå 112 och vilka insatser jag i så fall avser att vidta för att mobiltäckningen åtminstone ska vara lika bra som år 2006. Bra mobiltäckning i hela landet är mycket viktigt. Allt fler är vana vid att snabbt ha tillgång till alla tjänster och all information bara en knapptryckning bort. Att ha bra mobiltelefoni kan vara det som avgör om man kan driva ett företag eller tvingas lägga ned. Det kan vara det som avgör om man kan ringa 112 när det krisar och få hjälp eller inte. Vi har mycket bra mobiltäckning i Sverige mot bakgrund av hur glesbefolkat landet är. Det gäller i första hand på platser där människor bor och vistas. Mycket av den goda täckning som finns har åstadkommits genom operatörernas försorg på basis av användarnas efterfrågan. Tendensen är att näten löpande byggs ut och förtätas. Nätet i 450-bandet har mycket god yttäckning, och enligt Post och telestyrelsen, PTS, lever operatören upp till täckningsvillkoren inbegripet mobil telefonitjänst. Vi skulle tycka att det vore bra om telekombolagen tog fram fler bra och användarvänliga terminaler som gjorde att det enklare gick att ringa på 450-bandet. Det finns ingenting i tillståndet som skulle förhindra detta. Det är dock inte regeringens sak att ha synpunkter på hur terminalerna ska se ut, och därför kan vi inte heller ställa några sådana krav. Även om vi i dag har vant oss vid att för det mesta ha täckning är det värt att komma ihåg att det aldrig går att fysikaliskt garantera täckning på en viss plats med mobiltelefoni. Det beror på att det finns så mycket som påverkar täckningen: hur många som använder nätet samtidigt, fysiska hinder, skog, berg och dalar, väder, väggar eller byggnadsmaterial som blockerar radiovågorna. Regeringen arbetar brett för att skapa nödvändiga förutsättningar för fungerande mobilkommunikation i hela landet. För att underlätta och skynda på utvecklingen har regeringen tagit tre viktiga initiativ för att ytterligare förbättra mobiltäckningen i Sverige. För det första ska PTS arrangera regionala dialogmöten runt om i landet i syfte att underlätta frivilliga lösningar och utbyggnad av mobilnäten genom ökad samverkan mellan operatörer och exempelvis länsstyrelser, landsting, kommuner och samverkansorgan. För det andra ska PTS samla in detaljerad information från operatörerna över hur utbyggnaden av deras respektive mobilnät fortskrider och utifrån det återkomma med en långsiktig plan för hur mobilnät kan byggas ut ännu mer. För det tredje ska PTS tillsammans med Konsumentverket utreda och föreslå hur informationen och tillsynsmöjligheterna kan förbättras vad gäller operatörernas täckningskartor, annan information om täckning samt mobiltelefonernas egenskaper. PTS och Konsumentverket ska alltså se över de alternativ som finns för att förbättra konsumenternas möjligheter att få relevant information om täckning. PTS har också inlett ett samråd med marknaden kring den framtida användningen av 450-bandet efter det att nuvarande licenser löper ut. I betänkandet En myndighet för alarmering konstateras att Sverige i jämförelse med många andra länder har haft en väl samordnad alarmering. Grundläggande styrkor har enligt utredningen varit det gemensamma nödnumret och samordningen av larmbehandlingen i alarmeringsbolaget SOS Alarm. Utredningen föreslår bland annat att kraven på teleoperatörer ska skärpas när det gäller att förebygga och åtgärda driftsstörningar i näten. Betänkandet har varit ute på remiss, och nu sammanställs svaren inför det vidare arbetet inom Regeringskansliet. Jag kan försäkra Isak From om att jag följer utvecklingen på området noga, och naturligtvis tycker jag att det är viktigt att människor kan nå nödnumret 112 när behov finns.

Fru talman! Tack, Anna-Karin Hatt, för svaret! Jag vill också tacka de andra som har anmält sig till den här viktiga debatten. Anna-Karin Hatt och jag har de senaste tre åren debatterat frågor som har bäring på detta problem. Anna-Karin Hatt har i takt med att opinionen har svängt förändrat sin ståndpunkt och erkänner nu faktiskt att det föreligger ett ganska stort problem. Alla är nog ganska överens om att mobiltäckningen inte är så bra som operatörerna påstår. Det har visats inte minst genom de täckningskartor, de skämskartor, som lokalradiostationerna har arbetat fram tillsammans med medborgarna ute i berörda län. Fru talman! Jag ställde den här interpellationen innan stormen Hilde for fram i Västerbotten och framför allt Jämtland. Stormens framfart visade inte minst på samhällets stora svagheter när det ställs inför sådana här krafter. Vad det också visade var att elbolagen hade ett stort engagemang i att lösa de här problemen, men signalerna visade också att engagemanget från telebolagen och teleoperatörerna var mindre. Att vi socialdemokrater inte är nöjda med regeringens arbete i den här frågan känner statsrådet och regeringen väl till. Stundom har man också gjort sig löjlig över våra krav. Men nu är det ju så att medborgarna inte är nöjda. Företagen är inte nöjda. Inom friluftslivet är man inte nöjda. Det här drabbar också räddningstjänst, fjällräddning och sjöräddning som inte kan utföra samhällsviktiga tjänster. Då måste också Anna-Karin Hatt och Centerpartiet, precis som man gör nu, erkänna att här föreligger ett problem. Centerpartiets dilemma är att man sitter fast med Moderaterna. Jag kan känna att Anna-Karin Hatt och Centerpartiet har en vilja att lösa de här problemen, men man har faktiskt haft ganska lång tid på sig. Centerpartiet har haft hand om de här frågorna under lång tid. Nu signalerar man att det finns vissa idéer om förändringar. I svaret kan jag dock inte utläsa några faktiska löften om när någonting ska vara klart. Statsrådet säger att hon fortsätter att följa frågan och att hon har gett ett antal uppdrag till PTS som är bra, men ingenting framgår om när och hur det faktiskt kan bli bättre. Min interpellation hade sin grund i att vanliga människor nu drabbas av sämre samlad yttäckning. Det beslut som Net 1 tog när man stängde ned mobiltelefonin drabbade ju långt många fler än bara de som hade ett 450-abonnemang. Det här gjorde också att det blev sämre möjligheter att bo, vistas och arbeta i inlandet, i skogen och i fjälltrakterna. Det här väcker följdfrågor. Hur ska vi lösa detta? Är det samhället som ska gå in och peka med hela handen och säga att här har marknaden misslyckats och att samhället måste ta ett övergripande ansvar? Det här är någonting som pågår här och nu. De allra flesta som krockar med en älg vill kunna ringa 112. På alla ställen fungerar inte det. Vi har ett ansvarigt statsråd här som jag inte tycker har gjort tillräckligt.

Fru talman! Jag hade egentligen bara tänkt lyssna på den här debatten, men jag blev lite nyfiken. Det är märkligt att vi i detta digitaliseringens tidevarv efter sju år med en borgerlig regering har betydligt sämre mobiltäckning i Sverige än när regeringen tillträdde. Ministern står i talarstolen och säger att hon inte har några synpunkter på att de som opererar 450-bandet, Net 1, släckte ned sin mobiltelefoni. Då undrar jag: Gäller detsamma för de andra operatörerna? Vore det okej om exempelvis Telenor släckte ned sin mobiltelefonilösning och bara körde mobildata i sina nät? Är det rimligt att vi i Sverige 2013 reglerar hur snabbt ett brev ska komma fram och människors tillgång till, i praktiken, koppartråd men inte har ett nationellt krav på mobiltäckning eller en lag om det? Det skulle vara kul att höra ministern fundera över det. Anna-Karin Hatt säger sig följa utvecklingen noggrant. Det måste vara en ganska bister sysselsättning, eftersom utvecklingen går åt fel håll. Det är färre på landsbygden som har täckning. Jag tror att Isak From skrev i sin interpellation att det är 18 procent som har sämre mobiltäckning i dag än tidigare. Vi ska också komma ihåg att kraven som ställdes för den nya licenstilldelningen inte har gett mer mobiltäckning, utan yttäckningen i de nya 4G-licenserna ser betydligt sämre ut än med den gamla 3G-täckningen, trots att man avsatte en pott för utbyggnad och trots att auktionen inbringade, tror jag, 2 1⁄2 miljard kronor till statskassan. Det finns alltså intäkter till staten från mobiltelefonin som inte har använts för att ge hela Sverige mobiltäckning. Vad ska man göra då? Jag vill ge några små, ödmjuka förslag till statsrådet, så får hon kommentera dem. Ett förslag är att ha tydligare krav på operatörerna än vad vi har i dag. Ett annat är att lagstifta om att vi ska ha mobiltäckning i hela landet. Det är lika viktigt att ett brev kommer fram i rätt tid som att man kan ringa i mobiltelefon och larma 112 eller att ens bil numera kan ha kontakt med larmcentralen överallt i hela landet. Kanske är det så att samhället måste skjuta till resurser för att klara den här utvecklingen. Därför är jag nyfiken på hur ministern ser på det man har gjort i Norge med så kallade samhällsmaster. Kommuner och regioner framför allt har gått vidare och hjälpt till där det har varit som sämst möjlighet för marknaden att lösa problemet. Det finns sannolikt en gräns för hur långt, även vid auktionering, man kan få marknaden att ta ansvar för täckningen i Sverige. Med respekt för att det är svåra frågor vill jag ändå höra ministerns synpunkter på det här området.

Fru talman! Användandet av mobiltelefoni och bredband formligen exploderar, och behovet av att använda digitala signaler nästan fördubblas varje år. Jag tycker att utbyggnaden på det stora hela går bra och tror fortfarande på den modell som vi valde tidigt här i Sverige med en utbyggnad i konkurrens på en marknad som samhället är med och styr och stimulerar på olika sätt. Men visst finns det brister på många områden, och interpellanten pekar på ett av de områden som fortfarande har stora utmaningar. Aptiten på säkra förbindelser och hög kapacitet ökar ständigt över hela landet. Det som för några år sedan bara var en fantasifull lösning anser vi i dag vara något av en grundservice. I dag duger naturligtvis ingen annan ambition än att vi ska ha säker tillgång till nödnumret överallt och att mobiltelefoni fungerar där människor vistas. Vi måste sträva efter det och efter möjlighet till mobilt bredband med allt högre kapacitet över hela landet. Allt detta ska också vara till stabila och låga priser. Vi är definitivt inte där än. Dessutom ökar kraven vartefter. Jag tror alltså att det är en lågoddsare att förutse fortsatt missnöje under lång tid framöver. Det handlar nämligen om ett område där aptiten på ökad kapacitet och säkra förbindelser ständigt ökar. Många menar att vi bara är i början av utvecklingen. Vad kan vi då påverka och göra politiskt för att påskynda utvecklingen? Centerpartiet anser att det är fortsatt viktigt att vi politiskt ställer krav på operatörer att de har den täckning de har lovat och att vi har övervakning som ser till att förhållandena på marknaden utvecklas enligt fattade beslut. Här vill jag understryka att jag tycker att såväl it-ministerns som Post och telestyrelsens agerande har varit både tydligt och resolut. Däremot är det en viktig statlig uppgift att fördela det frekvensutrymme som finns och som är en bristvara i dag. Det behövs nämligen inom många olika områden i det moderna samhället. Sedan 2008 då det senast var aktuellt att titta på hur det aktuella 450-bandet skulle användas har en evighet skett i dessa sammanhang. Andra våglängder har visat sig vara mer attraktiva för mobiltelefoni än 450. Den har blivit en renodlad frekvens för mobilt bredband, vilket man - som nämnts tidigare - i och för sig kan beklaga. På slutet fanns mindre än 200 användare av 450-telefoner, och försäljningen av modernare telefoner som använde andra frekvenser exploderade under tiden. Först användes den så kallade 900-frekvensen, och sedan var vi ett av de första länderna i världen som använde även 800-bandets frekvensutrymme för mobiltelefoni. Det har betytt mycket för utvecklingen över landet. Centerpartiet arbetar målmedvetet för att även 700-bandet så fort som möjligt ska kunna spela en roll för mobiltelefoni och bredband. Det skulle vara enormt betydelsefullt för att få i gång bättre yttäckning i hela landet. Fru talman! Tillförlitligare mobiltelefoni är som sagt viktig på många håll, inte bara i norra Sverige. Låt oss jobba för att den utvecklingen påskyndas, men inte genom att försöka detaljstyra en teknisk utveckling utan genom att på ett klokt sätt fördela frekvenser med lämpliga krav på dem som ska utnyttja banden och genom att följa upp att marknaden fungerar och att avtalen hålls.
Fru talman! Jag kommer ihåg när min mamma vann på obligationerna när jag var liten. Hon vann 20 000 kronor. Det var mycket på den tiden, speciellt för en familj som inte hade det särskilt fett. Vi barn skulle få vara med och bestämma vad vi skulle köpa för pengarna, och vi ville ha en parabol. Sagt och gjort, vi fick en parabol. Det var som ett jättetefat på taket. Ni kommer väl ihåg de första? De var jättedyra och jättestora, men vi tyckte att vi var lyckligt lottade att vara en del av den nya tekniken. Det är klart att jag då knappast kunde förutse att jag i lilla Gumbodahamn i Västerbotten skulle kunna ha tillgång till Apple-tv i dag, det vill säga att jag kan välja de filmer jag vill se på. På samma sätt kommer jag ihåg min första mobiltelefon, en gulsvart Motorola med en lång antenn. Det är klart att då, när jag var lycklig över den telefonen, kunde jag inte förutse den nya tekniken. Först kom den här mobiltelefonen, som jag visar för kammarens ledamöter, för ett visst antal år sedan och som är hemskt omodern i dag. Sedan kom den här telefonen, som jag också visar för kammarens ledamöter. Det jag vill säga är att det är svårt att förutse ny teknik, och utvecklingen går väldigt snabbt. Det tror jag att Isak From och Anders Ygeman också är medvetna om. Man kan inte säga att marknaden enbart har misslyckats; tekniken har också utvecklats betydligt snabbare än vad vi någonsin trott att den skulle kunna göra. När det gäller 450-nätet var det många som gick över till 3G. Telia började konkurrera med 3G, och precis som jag blev många andra också sugna på att ta del av den nya tekniken. Det innebar att drygt 200 personer höll sig till 450:n. Det är klart att det var betydelsefullt för dem - de hade ju inget annat alternativ. Men i sin tur måste man också förstå att det inte blev lönsamt att ha kvar mobiltelefonin för Net 1, som företaget som driver näten heter, i det här fallet. Det finns dessutom knappt någon tillverkning av telefoner som passar till 450-nätet i dag. Självklart ska vi ha täckning där människor vistas. Det vet jag, eftersom jag vet hur det är att bo i glesa områden där telefonen inte alltid fungerar. Människor ska känna trygghet. Jag vill samtidigt att människor ska få ta del av den nya tekniken, men det är inte direkt någonting man snyter fram. I Centerpartiet har vi förslag på hur vi ska kunna gå till väga. Men eftersom jag ser att jag börjar få ont om tid tar jag upp det i nästa replik, mina vänner.
Fru talman! Jag kommer från Jämtland och måste hålla med Anders Ygeman och Isak From om att det är mycket sämre täckning nu. Det finns många ställen i Jämtland där telefonen i princip är död och där man blir utkastad och får ringa upp. Det är väldigt besvärligt. Däremot, ministern, vill jag påstå att det är jättebra att man bygger ny, modernare och oftast bättre teknik. Men byt inte ut gammal teknik innan man har provat den nya tekniken och vet att den fungerar! Det finns en väldigt stor sårbarhet med nya system som inte går att lämna vind för våg till marknaden. Stormen Hilde har orsakat stora täckningsproblem, bland annat för Rakel. När problemen var som störst var ca 40 av Rakels basstationer i området påverkade, vilket är ca 7 procent av basstationerna i de tre drabbade länen. Junsele, Strömsund och Gäddede i Frostviken vid norska gränsen var väl värst drabbade. Man får visserligen inte en storm som Hilde varje år. Men det inträffar i varje fall, och det är viktigt att man har ett system som garanterat fungerar även vid kraftiga stormar. 30 000 hushåll i området hade inte fast telefoni. Man missade dem. Men även mobilnätet påverkades i Frostvikenområdet. Det gick till exempel inte att ringa 112. De boende i området fick åka ned till brandstationen i Gäddede, trycka på en knapp och sedan vänta där på personal. Isak och jag kommer från väldigt glest befolkade län. Det är viktigt att staten tar ett större ansvar för att man ska kunna använda tekniken och känna sig trygg även i de områdena.

Fru talman! Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och alla företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Det är mål som den här församlingen, Sveriges riksdag, har slagit fast och som regeringen arbetar intensivt med. Vi ska också ha bra mobiltäckning i hela Sverige. Det är en viktig fråga för Centerpartiet, för alliansregeringen och för mig som ansvarigt statsråd. Det är en förutsättning för att människor ska kunna leva och utvecklas i hela landet. Vi svenskar tillhör dem som allra snabbast har tagit och tar till sig den moderna tekniken. Om vi ska kunna möta människors allt starkare önskan att kunna leva alltmer mobila liv måste vi se till att fler får tillgång till allt bättre och allt snabbare mobila kommunikationer. Nu går it-utvecklingen väldigt snabbt. Tack vare användare som är villiga att pröva ny teknik och företag och operatörer som är villiga att investera byggs näten ut. Den utvecklingen är i första hand marknadsdrivande. Så ska det vara, och det är inte alliansregeringens påfund. Redan i portalparagrafen till lagen om elektronisk kommunikation som den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog fram 2003 står att tillgången till elektroniska kommunikationer främst ska uppnås genom god konkurrens. Det hindrar inte att regeringen ändå lägger stor vikt vid detta arbete och gör mycket för att påskynda utvecklingen. Tack vare att vi ställer tuffa krav på operatörerna byggs mobilnäten nu ut i rekordfart, framför allt på landsbygden. Operatören Telia har för bara några månader sedan meddelat att de satsar miljardbelopp på att bygga ut och uppgradera mobilnäten i hela landet. Centerpartiet och alliansregeringen arbetar intensivt för att mobiltäckningen ska förbättras ytterligare, framför allt på landsbygden. År 2011 blev Sverige ett av de första länderna i EU som började använda 800-bandet för mobila tjänster, vilket blev möjligt tack vare att regeringen fattade beslut om att öppna upp just det bandet för mobil kommunikation. Det innebär att stora geografiska områden, framför allt på landsbygden, kommer att kunna få mobiltelefoni och mobilt bredband med höga hastigheter samtidigt som mottagningsmöjligheterna inomhus blir allt bättre. Sverige är drivande internationellt för att frigöra ännu mer utrymme i etern för mobila tjänster. För att de mobila bredbandsnäten ska kunna erbjuda den kapacitet och den täckning som framtidens kunder kommer att efterfråga behöver vi fortsätta att frigöra alltmer utrymme för det. Enligt EU-kommissionen är Sverige det land i EU som frigjort allra mest utrymme för att kunna bygga ut mobiltelefonin. Det leder och kommer att leda till allt bättre mobiltäckning. På 450-bandet erbjuder operatören Net 1 i dag mycket bra geografisk yttäckning. När tillståndsvillkoret formulerades 2005 stod det att operatören skulle tillhandahålla "allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst i form av mobil telefonitjänst". Enligt PTS uppfyller operatören tillståndskraven. Anders Ygeman påstår att operatören har släckt ned sin telefoni. Det stämmer inte. I dag erbjuder operatören möjlighet att ringa via IP-telefoni, dock inte genom någon traditionell mobiltelefon. Det finns ungefär 2 600 kunder som i dag får sin hemtelefoni genom Net 1:s telefonitjänst. Landsbygden är inte hjälpt av att som Socialdemokraterna vilja tvinga på den en gammal lösning som kunderna redan valt bort. Innan Net 1 år 2009 bytte teknik hade de 200 betalande kunder. Efter att ha bytt teknik har de i dag 60 000 abonnenter, som tack vare teknikbytet fått både mobilt bredband och möjlighet att ringa via IP-telefoni.

Fru talman! Jag tackar mina kolleger för bra inlägg och tackar också statsrådet. Jag skulle först och främst vilja ta upp det som statsrådet helt riktigt säger, att Net 1 och 450-nätet har mycket bra yttäckning. Det visas av att de abonnenter som har mobilt bredband via Net 1 var de som klarade sig bäst när stormen gick fram. Samtidigt har vi fått en stor förlust, för nu kan man inte längre via ett annat abonnemang bli kopplad över 450-nätet om man vill komma i kontakt med 112. Som Anna-Karin Hatt säger är ny teknik viktig. Marknaden ska driva den, men i dagsläget lever marknaden på digitaltjänsterna på det mobila bredbandet. Därför investerar man i huvudsak i de befolkningstätare områdena. Då måste politiken ha kraft och resurser att tala om att det inte är okej, att vi ska kunna ha samma förutsättningar i hela landet. Kanske borde vi ställa hårdare krav. Nu har vi gått från en teknik till en annan. Jag tycker inte att det är okej att vi släppt 450-nätet innan vi har full täckning i de andra näten. Det är inte heller riktigt rättvist att det ska drivas av kommersiella krafter. Anna-Karin Hatt sade att man ska ha valfrihet, att man ska kunna välja operatör. I dagsläget kan bara Telia tillhandahålla tjänster som fungerar något så när bra i glesbygd. Dessutom har Telia annonserat att de kommer att göra viktiga satsningar, men var finns de andra? Vilken valfrihet att välja operatör har man när man väljer mobiloperatör i Storuman, Vilhelmina, Dikanäs och så vidare? Man har ingen valfrihet i dag eftersom marknaden i huvudsak prioriterar de digitala tjänsterna. Det är där pengarna finns. Det är därför de absolut största utbyggnaderna görs i storstadsområdena. Det är klart att det är så en marknad fungerar, och ska fungera. Därför måste politiken ha kraft att peka med hela handen och säga att det inte är okej. Centerpartiet har haft lång tid på sig. Man har känt till dessa frågor under lång tid. Först nu kommer ansatser till att göra något. I mina hemtrakter undrar de varför PTS ska mäta sådant som de redan vet. Vi vet redan att det är kasst. Men det är väl bra att vi får det på papper även i Sveriges riksdag, alltså att det inte är okej. Det duger inte att man ringer till myndigheten och klagar. Det finns en hel del mer vi kan göra. Framför allt handlar det om konkurrensfaktorn. I nuläget är konkurrensen sämre där marknaden väljer att inte bygga ut. Det skapar inga nya jobb.

Fru talman! Jag vet inte om jag sade fel eller om statsrådet missförstod mig, avsiktligt eller oavsiktligt. Jag ska vara mycket tydlig: Mobiltelefonitäckningen i Sverige är sämre i dag än när regeringen tillträdde. Efter sju år med borgerlig regering och en starkt positiv teknikutveckling är det i färre delar av Sverige man i dag kan använda sin mobiltelefon än när regeringen tillträdde. Anna-Karin Hatt säger att vi har en rekordstor utbyggnad och utveckling av mobiltelefonin. Hennes partikollega Göran Lindell spår fortsatt stort missnöje med mobiltäckningen. Jag ska avhålla mig från att säga vilken centerpartist jag tror har rätt. Helena Lindahl är inne på samma spår och säger att det har varit en fantastisk teknikutveckling. Men då borde väl resultatet vara att fler kan ringa med sin mobiltelefon, inte färre? Det vore en historisk paradox om det ledde till att ju bättre teknik man har desto färre kan använda sin mobiltelefon till att ringa med, att desto färre kan ringa när de är på fjället eller i skärgården eller bara åker på en vanlig svensk väg. Anna-Karin Hatt säger att vi ska ha bra mobiltäckning i hela Sverige. Jag välkomnar den målsättningen. Men vad händer sedan? Vilka initiativ är hon beredd att ta i kammaren för att målsättningen ska bli verklighet? Är hon beredd att sätta upp nationella mål för mobiltäckningen motsvarande de lagar vi har för post och telefon? Är hon beredd att skjuta till resurser för att klara mobiltäckningen där marknaden inte når fram? Är hon beredd att ställa krav vid tilldelningen av nya licenser som går utöver de krav vi hittills ställt? Och är hon beredd att pröva det som med hyfsad framgång prövats i Norge, nämligen samhällsmaster i områden där marknaden och licenskraven inte ger det som vi alla eftersträvar, bra mobiltäckning i hela landet?

Fru talman! Låt mig kommentera ett par saker. Det har nyligen varit stormar i norr. Jag befann mig i infernot Gudrun, och även Per, för några år sedan och vet att även om man befinner sig i södra halvan av landet blir i den typen av situationer det mesta av infrastrukturen utslagen. Naturligtvis ska vi ha ambitionen att hitta lösningar så att vi så snabbt som möjligt får det att fungera igen. Att invänta det nya först när man ska byta ut gammal teknik är rätt; jag håller helt med. Men om det ska bli någon ordning på en sådan här diskussion tror jag att det är viktigt att vi funderar på: Vad är det vi har för roll som stat och samhälle i förhållande till de olika operatörerna ute på marknaden? Har vi tecknat avtal, och följs avtalen? Att det inte i alla delar blir precis som vi önskat att det skulle bli är sådant som vi ibland får acceptera. Jag är absolut intresserad av att vi på snabbast möjliga sätt fortsätter att utveckla servicen så att så många som möjligt blir mindre missnöjda. Anders Ygeman hör till dem som väl använder modern teknik och har sett den ökade användningen av tekniken. Parallellt med att den utvecklingen pågår blir det då och då eftersläpningar. Det tror jag att vi är tvungna att acceptera. Anders Ygeman nämnde diskussionerna om den norska modellen, möjligheten att med gemensamma tag hitta lösningar för de så kallade vita fläckarna. Jag vill avsluta med att säga att jag tror att det finns stora möjligheter med det sättet att jobba om vi bara alla har ambitionen att lösa frågan tillsammans.
Fru talman! Jag vet att Isak From är seriös i sin omsorg om Västerbotten och mobiltäckningen där. Men jag tycker, Isak From, att du gör det lite enkelt för dig när du säger att regeringen minsann inte har gjort någonting under åren som varit och inte heller Centerpartiet. Tekniken går snabbare än utbyggnaden för täckningen och uppgraderingen. Det är jag helt medveten själv. När jag först skulle använda min smartphone i Gumbodahamn med 15 invånare i Västerbottens inland där jag bor funkade det inte speciellt bra. Sedan tog jag fram min gamla slitna rosa telefon, och den funkade utmärkt. Så ser det ut. Varför ska vi backa in i framtiden med gammal teknik bara för att jag och andra bor på landsbygden? Självklart är det viktigaste att man ska känna sig trygg och att man ska kunna ringa 112 om man behöver göra det eller ringa efter hjälp, kanske till grannen eller vad det nu kan vara. Men vi måste även satsa på ny teknik. Därför tycker jag att det är fel att jämföra med 450-bandet. Jag kan förstå att ett företag som Net 1 inte kan bedriva mobiltelefoni för bara 200 personer. Skulle vi äga det företaget skulle vi inte heller göra det, för att vara krass. För att upprepa vad min kollega har sagt tidigare: Vad skulle vi kunna göra? Norgelösningen har vi i Centerpartiet också varit inne på, där man i kommuner och regioner tillsammans med staten tittar på olika lösningar i de områden där det är en väldigt dålig täckning. Kanske skulle man kunna använda sig av 700-bandet, som ju är en del av den frekvens som tv-sändningarna går på. Det kontraktet löper ut 2015. Kanske skulle man kunna se över om man skulle kunna nyttja det på ett bättre sätt? Då skulle man kunna nå fler, och fler skulle kunna få bättre teknik.
Fru talman! Jag tror ingen här är emot att vi satsar på ny teknik, tvärtom, men då måste tekniken fungera. Det gör den inte tillfredsställande i dag, och det är därför vi står här i dag och debatterar. Ministern säger att operatörerna satsar stort på utbyggnad på landsbygden, och det låter bra. Det är då viktigt att regeringen verkligen följer utvecklingen så att det blir en bättre täckning. Oavsett var man bor ska man känna sig trygg. Trygghetslarm och 112 måste bara fungera. I dag fungerar det väldigt dåligt på alltför många ställen. Besöksnäringen och befintliga företag är ytterst beroende av att ny teknik fungerar bra; annars får vi inte tillväxt i hela landet. Jag kommer att följa utvecklingen. Fortsätter utvecklingen som i dag får vi nog stå här och debattera flera gånger.

Fru talman! Det är klart att jag håller med interpellanten om att det vore bra om man kunde ringa med en helt vanlig mobiltelefon på 450-bandet. Men det är inte det kunderna har velat göra. Det är inte så marknaden har utvecklats. Den första operatör som använde 450-bandet, Nordisk Mobiltelefon, försökte lansera traditionell mobiltelefoni på 450-bandet, men kunderna svek, bland annat eftersom GSM-nätet byggdes ut i mycket stor utsträckning och de telefoner som togs fram inte imponerade på kunderna. NMT försökte, men det gick i konkurs. Nu har vi en ny operatör, som 2009 valde att gå ifrån en teknik som bara 200 kunder ville ha till en ny teknik och förser 60 000 svenskar i precis de delar av landet som Isak From företräder med bredband, bredband som också kan användas för att ringa med. Till det kommer 2 600 människor som har sin hemtelefoni via Net 1. Det är i grunden mycket bra. Regeringens politik syftar till att alla företagare och privatpersoner ska ha tillgång till goda elektroniska kommunikationer i hela landet. Utvecklingen sker väldigt snabbt. I det sammanhanget påstår Anders Ygeman att mobiltelefonitäckningen är "sämre i dag än när regeringen tillträdde". Anders Ygeman får faktiskt ursäkta, men för att vara Socialdemokraternas ledande företrädare i utskottet i de här frågorna förefaller han vara väl luftlandsatt, eller så vilseleder han medvetet. Jag vet faktiskt inte vilket som är värst. År 2007 saknade 38 600 svenskar tillgång till trådlöst bredband. Det var i början av vår första mandatperiod. Förra året var antalet nere i 700. Nu avsätter vi 300 miljoner till 800-bandet för att se till att alla svenskar framöver ska ha tillgång till grundläggande bredband. Låt oss titta på 4G, som är den framtidsteknik som vi alla vill använda och som alla våra smarta telefoner är beroende av. 10 procent av människorna hade tillgång i sina hemma till 4G på landsbygden 2011. Ett år senare, 2012, hade 79 procent på landsbygden tillgång till 4G, tack vare att regeringen ställde tydliga krav och tack vare att operatörerna fått bra förutsättningar att bygga ut. Det är i grunden väldigt bra. Regeringen har varit i framkant och är i framkant när det gäller den här utvecklingen. År 2011 frigjorde vi 800-bandet för mobiltelefoni. När PTS utformade auktionen för det bandet såg vi till att förse det bandet med ett väldigt speciellt täckningsvillkor, som nu gör att landsbygden väldigt snabbt kommer att få tillgång till 4G, en utveckling från 10 procent 2011 till 79 procent 2012. Att inte mobilnäten byggs ut och byggs ut väldigt snabbt, som det påstås, är helt enkelt inte sant. Sedan är det en utmaning att hålla jämna steg med utvecklingen. Svenskarna är ett teknikälskande folk. Vi förväntar oss att tekniken ska fungera dygnet runt oavsett var vi är. Därför måste regeringen, PTS, den här församlingen och operatörerna fortsatt ha fokus på att bygga ut mobilnäten och se till att kapaciteten blir allt bättre och räcker till när allt fler vill använda den här tekniken alltmer. (FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill påpeka att Anders Ygeman inte har möjlighet att i denna debatt bemöta statsrådets inlägg.)
Fru talman! Som jag inledde med tror jag att statsrådet och Centerpartiet har en ambition att lösa de här frågorna. Tyvärr sitter de fast i en moderatledd regering, vilket gör att trovärdigheten blir sämre. 450-bandet har höga täckningskrav. Man har modifierat bandet för digital teknik. Men vad säger vi till en representant för friluftslivet? Säger vi att man kan teckna ett avtal om mobilt bredband, ta med sin dator och kanske ringa med IP-telefoni när man behöver komma i kontakt med SOS Alarm? Det är väl inte en framkomlig väg? Eller bör vi sätta upp skyltar i glesbygden som visar var samhällets ansvar slutar? Det är precis som statsrådet är inne på, att det är marknaden har huvudansvaret. Marknaden har i huvudsak satsat på digitala kommunikationer, för det är där som pengarna finns. Alltså lämnar man de ytor av Sverige som inte är kommersiellt gångbara. Nu gör Telia en satsning, vilket är väldigt bra, men var är de andra operatörerna? Var är valfriheten för dem som bor och verkar i glesbygd, i fjälltrakter, i skärgården? Där finns det inte någon valfrihet i dag. Man har inte den valfrihet som den alliansledda regeringen dagligen står upp och pläderar för. Detta medför konkurrensnackdelar för de företag som är verksamma i området, för friluftslivet och för turistnäringen. Det är ju inte särskilt bra att säga: Kom gärna till våra fjälltrakter och vistas i vår natur, men det är inte säkert att det fungerar att ringa 112 om du bryter benet. Samhället var inte med i matchen, och här har regeringen något allvarligt att ta tag i.
Fru talman! Det är intressant att se att antalet deltagare från oppositionen i den här typen av diskussioner växer när det blir en mer allmän diskussion. Vi i regeringen har haft fullt fokus på utbyggnad av mobilnäten sedan vi tillträdde 2006, och det är precis som man måste göra. Att vi i dag, 2013, kan se en snabb utbyggnad av 4G på landsbygden beror inte på att Socialdemokraterna ställde frågor i den här kammaren i våras, utan det beror på regeringens proaktiva arbete. År 2009 såg regeringen till att 800-bandet öppnades för mobil kommunikation. Sedan dess har marknaden kunnat utveckla den teknik, de telefoner och de basstationer som krävs för att kunna använda det utrymmet. Det har skett en utbyggnad av 4G, vilket är framtidens teknik som de smarta telefonerna förutsätter och som landsbygdens folk också vill kunna använda. Det är resultatet av att regeringen har ett proaktivt arbete, alldeles oavsett vad som är möjligt att få uppmärksamhet för i den mediala debatten. Denna fråga är viktig alldeles oavsett konjunktur och mediernas intresse. Bara under de senaste månaderna har regeringen fattat fyra viktiga beslut för att påskynda utvecklingen. Vi har varit ute i verkligheten och via PTS undersökt hur mobiltäckningen ser ut. Vi har givit PTS i uppdrag att hålla dialogmöten med till exempel kommuner och kommunala bolag för att på frivillig basis underlätta mobilnätsutbyggnaden. PTS tar nu fram en handlingsplan på regeringens uppdrag för hur mobilnäten kan byggas ut alltmer. Konsumentverket tillsammans med PTS ska inom kort återkomma till regeringen med förslag på en eventuell förstärkning hos myndigheterna, se till att tillsynen fungerar bättre och om lagen behöver skärpas så att den information som kunderna har rätt till när det gäller täckningen kan förbättras.